Fru talman! Får jag först mycket kort säga till Lars Werner, att de åtgärder regeringen vidtar på energipolitikens område, där vi stimulerar övergången till inhemska energikällor, kommer att ge många nya jobb i skogslänen — Norrbotten och andra län. Verkstadsindustrin kommer också att få ökad orderbeläggning genom investeringar i de anläggningar som är nödvändiga för denna omläggning. Lars Werners hela tal var ju en lovsång till det socialistiska samhället — det var det som skulle ändra situationen så radikalt och så förmånligt här i Sverige. Därför skulle jag i all stillsamhet vilja säga till Lars Werner: Se er om i världen! Var någonstans där socialismen är genomförd finner vi ett samhälle som erbjuder bättre villkor för människorna än dem vi har här i Sverige? Jag tänker på de ekonomiska villkor som människorna erbjuds, jag tänker på de demokratiska villkor som människorna erbjuds, på de sociala villkor som människorna erbjuds, och också på de kulturella villkor som människorna erbjuds. Det är litet för svepande enkelt att hänvisa till att ett socialistiskt samhälle skulle lösa problemen för människorna — när vi ser hur det ser ut där man provat. Olof Palme gjorde ett mycket stort nummer av detta att vi inför ett 1 000-kronorsavdrag för resa till och från arbetet. Vi har aldrig försökt dölja att det innebär att man inte får göra avdrag för de kortare resorna till och från arbetet — det fungerar ju så. Men vi har kvar avdragsrätten för de långa resorna. Jag vill bara konstatera att det uppenbarligen råder mycket delade meningar inom socialdemokratin. Man kan i dagens tidning läsa att John-Olle Persson — finansborgarrådet i Stockholm — säger att det är ett bra förslag och att det är skönt att regeringen kan komma med sådana också. Vilken uppfattning är det nu som gäller inom socialdemokratin? Sedan sade Olof Palme: Tänk om någon 1976 hade försökt sig på att beskriva situationen som den ser ut i dag och säga att vi 1981 skulle ha den och den situationen i Sverige! Han skulle inte ha blivit trodd. Får jag då säga: Tänk om någon 1976 hade sagt att situationen ute i världen 1981 skulle se ut som den nu gör, t.ex. i OECD-länderna! Vi kan konstatera att det där råder en massarbetslöshet — vi får gå tillbaka till 1930-talet för att finna en motsvarande massarbetslöshet. Vi kan vidare konstatera att man i de flesta länderna har en rekordhög inflation. Vi kan också konstatera att det stora flertalet av dessa länder har ett underskott i sina bytesbalanser. Skulle någon ha blivit trodd om han förutspått detta? När vi diskuterar den svenska situationen bör vi i all rimlighets namn göra en jämförelse med motsvarande problem runt om i världen. Det är riktigt att vi har stora underskott i våra affärer med omvärlden. Det är detta vi måste rätta till. Det är därför vi måste göra investeringar för att bygga ut vår produktionskapacitet, så att vi kan producera mera varor till ett pris som gör att vi kan sälja dem på världsmarknaden. Det är ju den inriktningen regeringens politik har. Det är också för att rätta till detta som vi måste vidta åtgärder för att strama åt den totala konsumtionen i Sverige — inte bara den privata utan också den offentliga — så att vi inte varje år konsumerar hela tillväxten.

Om vi tittar på de socialdemokratiska alternativen genom åren finner vi att det inte finns någon grund för Olof Palmes påstående att situationen i båda dessa avseenden skulle ha varit bättre om vi haft en socialdemokratisk regering. Vad ni föreslagit genom åren är högre arbetsgivaravgifter eller införande av en proms. Ni har aldrig kunnat svarat på hur vårt näringsliv skulle ha kunnat öka sin konkurrenskraft, sälja mer och öka sysselsättningen, om man hade fått ökade pålagor. Det blir ännu omöjligare att driva det resonemanget om ni samtidigt säger att de anställda har fått för låga löner under hela den perioden. Vi kan titta på de strukturkriser som Sverige liksom andra länder drabbats av. Vad är det regeringarna fått kritik för? Jo, det är för att samhället inte gjort ännu större insatser. Ta t.ex. varvsfrågorna! En granskning av socialdemokraternas alternativ under hösten visar att budgetunderskottet skulle ha varit 4 miljarder kronor större om det hade genomförts. Vid de överläggningar som vi hade i höstas mötte vi ingen förståelse för behovet att strama åt ekonomin. Att kritisera regeringen för att budgetunderskottet är för stort samtidigt som man säger nej till åtgärder som syftar till att minska budgetunderskottet är en orimlighet. Det viktiga nu är att vi anstränger oss för att i samförstånd hitta lösningar som gagnar den utveckling som vi alla eftersträvar. Vi är helt överens om att vi skall bekämpa inflationen, öka sysselsättningen och åstadkomma en rättvis fördelning och att vi inte skall ge upp välfärdsmålen. Det står också i regeringsprogrammet att i svåra tider måste man ta ett särskilt socialt ansvar. Det är därför vi ökar stödet till flerbarnsfamiljerna, eftersom de är den mest utsatta gruppen. Det är bättre ju snabbare vi kan få den här processen i gång. Vi måste vara beredda att ta vara på och stärka de positiva tendenserna, dit jag liksom Olof Palme definitivt räknar avtalsuppgörelsen. Här menar jag att LO har gjort en stor aktiv insats. Men då måste vi politiker också ta vara på den och försöka förstärka den effekt som LO har åstadkommit. Ju förr vi lyckas med det, ju förr kan vi minska inflationen. Ju snabbare vi får i gång den processen och ju snabbare vi får ned budgetunderskottet, desto snabbare kan vi genomföra en räntesänkning.

Fru talman! Det utbröt en något egendomlig debatt mellan en kommunist och en jag vet inte vad om den rätta innebörden av socialism och om de samhällsförhållanden som råder i socialistiska länder. Med en socialdemokratisk politik, byggd på den demokratiska socialismens värderingar, kunde vi i Sverige skapa ett bättre och tryggare samhälle än förmodligen någon annanstans i världen. År 1976 avbröts den samhällsomdaningen, och sedan dess har det blivit avsevärt sämre för vanliga människor i vårt land. Det är också en utmärkt illustration till socialismens och socialdemokratins positiva betydelse för jämlikhet och rättvisa. När vi nu ser hur det har gått med era löften från valrörelsen 1976, skyller Thorbjörn Fälldin på utvecklingen i världen. Och visst har den varit svår. Men skillnaden är den att fram till 1976 hade Sverige klarat sig bra. Sverige och dess finansminister Gunnar Sträng fick guldmedalj för den skickligast skötta ekonomiska politiken under 1970-talets mitt. Sedan dess har Sverige halkat ner i botten när det gäller utvecklingen. Moderaterna och deras ledare med sina yviga löften om vad de skulle åstadkomma sitter i jämförelse härmed med misslyckandet ristat i pannan efter fyra och ett halvt års vanskötsel av Sveriges ekonomi. Det är det som är skillnaden. Visst är det nödvändigt att hålla tillbaks konsumtionen. Jag tycker också att Landsorganisationen genom löneuppgörelsen har tagit ett stort samhällsansvar, men jag tror att det gensvar som regeringen givit på detta kommer att väcka förbittring ute bland människorna. Det är därför som jag hårt kritiserar regeringens handlande. Ni tar inom loppet av ett dygn ifrån dem i många fall hela den löneökning de fick och mer därtill. Ni låg i bakhåll. Så snart avtalet var undertecknat föreslog ni nedskärningar för de enskilda människorna. Och dessa nedskärningar riktar sig till ingen del mot de välbeställda, mot företagare, bönder och aktieägare, utan de har hela sin tyngd riktad mot de breda löntagargrupperna. Minskningen av reseavdraget innebär ju att ni vräker bördan av en reallönesänkning på 500 kr. över de stora, vanliga löntagargrupperna. Det gäller kontorister, vårdbiträden, arbetare och tjänstemän som har arbetsresor och som har fått den lilla förmånen av reseavdraget. Företagare och andra kategorier kan dra av motsvarande kostnader på rörelsen, och de kommer att behålla sin förmån. Era åtgärder drabbar också det dagliga brödet, hyran och kommunalskatten, dvs. just sådant som har stor betydelse för de breda, vanliga löntagargrupperna. Dessa pålagor kommer att upplevas som orättfärdiga eftersom de kommit samma dygn som man gjort upp om ett lågt löneavtal. Dessa åtgärder är ingen grund för samarbete. Ni vill ha överläggningar om marginalskatterna. Vi skall ta ställning till en sådan inbjudan när den kommer, men vi har ett program som innebär en sänkning av marginalskatten från 75 96 till 50 26 och en ordentlig upprensning i avdragsfloran. Detta skall betalas via en produktionsskatt. Vad har ni för förslag? Det som jag reagerar mot är att ni återigen lockar med en stor skattesänkning till människorna — dock inte för de vanliga LO-grupperna utan för de litet bättre ställda. Trots att ni förstört statsfinanserna och trots att ni vet att denna skattesänkning blir mycket dyr föreslår ni en sådan, utan att tala om hur den skall betalas. Det är först när man kan finansiera en sådan sänkning av direktskatten och införa sådana fördelningsmässiga justeringar, genom att röja upp i avdragen, att den blir acceptabel som en sådan åtgärd blir intressant. Men det som jag reagerar mot är alltså att man lockar med någonting som måste ge stora belopp till de bäst ställda. För vad ni än gör mot löntagarna kvarstår frågan hur ni skall sänka bruttolönerna för aktieägare, företagare och jordbrukare. Vill ni alltså ha överläggningar — så gärna för mig: vi har ett program att hänvisa till. Men vad ni i praktiken gör samtidigt som ni lockar med olika saker, utan att nämna något om betalningen, är att ni höjer skatten i dag för de breda löntagargrupperna. Framtidssatsningar är sådant som vi vill göra nu. I regeringens mun är tydligen framtidssatsningar sådant som man inte kan komma överens om, sådant som man inte orkar med eller sådant som man skjuter på framtiden. En sådan tolkning innebär en förtorkning av detta begrepp. Vi menar att en offensiv satsning i dag är detsamma som en satsning på framtiden.

Fru talman! Jag tror att också Lars Werner väldigt ofta har hört att intresset för att göra den övertid som parterna har kommit överens om skall finnas och som också är avtalsreglerad är lågt, därför att människor säger sig att det blir så hög skatt på denna extraförtjänst att det på den grunden är ointressant att ta ett extrajobb eller arbeta övertid. Jag föreställer mig att det är erfarenheter av det här slaget som har gjort att socialdemokraterna enligt Olof Palme här i talarstolen nu skulle vara ända nere vid 45 90 marginalskatt för det stora flertalet löntagare. Vad arbetslöshetssiffran beträffar, Lars Werner, var man i decemberräkningen inte uppe i 100 000. Också det är för mycket, och därför är det så viktigt att vi vidtar åtgärder för att kunna erbjuda människor mera arbete. Men vi skall inte gå omkring och tro att vi löser de ekonomiska problemen i Sverige genom att ha en fortsatt krympande industrioch näringslivssektor och ständigt möta detta med ett ökat antal anställda inom den offentliga sektorn. Det är inte fel att vi har en stor offentlig sektor. Felet är att vi har en för liten näringslivssektor, och det är det som vi måste rätta till.

För att vi skall få litet balans i den här diskussionen bör Lars Werner komma ihåg sådana saker också. Riksdagen har faktiskt beslutat om detta på regeringens förslag. Olof Palme blev irriterad över mina synpunkter på hur man lyckats i socialistiska länder i de avseenden jag räknade upp: de ekonomiska förutsättningar som människorna bjuds, de demokratiska förutsättningarna osv. Än en gång: Jag har aldrig ett ögonblick satt socialdemokratins demokratiska trovärdighet i fråga; det skulle aldrig falla mig in. Men jag vill heller inte skriva under att det var socialism vi hade i Sverige fram till 1976.

Detta, Olof Palme, är inget specifikt för socialismen utan det är ett uttryck för det sociala ansvar som har väglett också mitt parti genom hela dess historia. Olof Palme talade om vikten av socialt ansvar också i tider när det stramade åt. Vad han sade var nästan exakt det som står i regeringsdeklarationen. Det är denna strävan som vägleder regeringen. Det var också denna strävan som ledde oss fram till beslutet, att när ni reducerade indexet för pensionärerna för verkningarna av oljeprisstegringen och indirekta skatter, exempelvis på sprit och tobak, så skulle inte de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna drabbas. Inte heller skulle invalider och andra svaga grupper i samhället drabbas. Det är en princip som vi skall arbeta vidare efter. Herr Palme påstod att socialdemokraterna t.o.m. skulle ha ett färdigt förslag om hur avdragsproblematiken skulle angripas. Jag har här försökt beskriva de åtgärder som vi har vidtagit för att komma åt de stora underskottsavdragen. Jag har också talat om vad vi har gjort för att få fram mer underlag för att kunna angripa det problemet. Olof Palme säger att han skall lämna ett svar när det kommer en formell inbjudan om överläggningar, och vi kommer också att lämna en formell inbjudan. Det bör alltså finnas förutsättningar för öppna och realistiska diskussioner om hur marginalskatteproblemen skall kunna lösas. Vi sänker inte marginalskatterna för att ge dem med höga inkomster en mycket större köpkraft. Vi talar om nödvändigheten av en anpassning av lönernas storlek till rådande läge, och vi har även sagt att det t.o.m. kan komma att behövas ett lagfäst sparande under en övergångsperiod. Låt mig, fru talman, säga att den socialdemokratiska oppositionspolitiken alltsedan regeringsskiftet 1976 mest har varit inriktat på att kritisera. Konfrontation och demonstration har alltför ofta fått ersätta sakdiskussioner. I den mån oppositionen har tagit upp sakfrågor har det ofta skett med utgångspunkt från 1960 och 1970-talens förhållanden. Det tycks vara viktigare för det stora oppositionspartiet att finna förklaringar till egna misstag när man själv var i regeringsställning än att finna lösningar på 1980-talets problem. Ett exempel på det, som jag inte nu skall gå in på, är debatten före jul om pensionärernas förhållanden. Det allt överskuggande problemet under 1980-talet kommer att bli hur vi skall klara en mänsklig vård och omsorg om en växande skara pensionärer samt åstadkomma större jämlikhet mellan olika pensionärsgrupper. På den punkten har jag inte upptäckt några konstruktiva bidrag från socialdemokraterna. Jag tror att människor i dag efterlyser det socialdemokratiska alternativet. Vi har alltså inte fått särskilt mycket av aktiva bidrag i form av förslag till framtida lösningar från socialdemokratin. Men jag har själv tolkat den senaste tidens debatt så att det inom socialdemokratin finns krafter som vill ha en mer konstruktiv debatt. Det råder uppenbarligen ett missnöje ute på fältet över att oppositionens företrädare i riksdagen så sällan kommer längre än till att kritisera regeringen. Jag vill, fru talman, säga att regeringen liksom tidigare är öppen för diskussioner över blockgränserna. Det ligger varken i regeringens eller i nationens intresse att ha en i verkligheten så defensiv opposition som Sverige har haft sedan 1976. Och det ligger något positivt i om vi kan komma fram till en situation där regering och opposition kan upprätthålla en diskussion i sakfrågorna på det konstruktiva sätt som LO och SAF har lyckats med under avtalsrörelsen.

Fru talman! Låt mig först om kommunerna säga: Regeringen skjuter över ansvaret för att möta människornas missnöje på kommunalpolitikerna. Regeringen plockar av kommunerna pengar — stora pengar — men vill inte tala om var nedskärningarna skall ske. Detta kallar man en utjämning mellan rika och fattiga kommuner. Det är inte sant. Bland de kommuner som kommer allra lindrigast undan är Danderyd, Lidingö och Täby — tre utpräglade höginkomstkommuner.

Ja visst, men det var ju på den demokratiska socialismens värderingar som vi byggde upp ett samhälle med ett större mått av välfärd, demokratiskt medinflytande och trygghet än något annat land. Det ansåg vi vara en socialdemokratisk utveckling. Under perioder hade vi centerpartiet — eller bondeförbundet — med. Sedan har vi fått en högerbetonad regering, och då har utvecklingen gått på tvärs mot vår erfarenhet. Då har resultatet blivit ökade klyftor mellan människorna — klart bevisat. Då har trygghetssystemet börjat undergrävas. Det var inte en 1960-talsdebatt vi förde om ATP före jul — det var en 1950-talsdebatt, där centerpartiet försökte komma tillbaka till det gamla bondeförbundets hatiska inställning till ATP genom att inifrån undergräva systemet. Det kommer vi att bekämpa tills vi har besegrat er på den punkten. Och blåblusens folk har fått allt mindre att säga till om. Varför tror ni att alla ute på verkstäderna säger att en ny regering — det är vad vi vill ha? Jo, därför att denna regering har inneburit att de får ett alltmer minskat inflytande, sämre levnadsstandard och sämre trygghet. Ni kanske inte kan leva er in i vad det betyder.

Tror ni att de upplever det som uttryck för en samförståndspolitik? Tror ni inte att de tvärtom känner förbittring? O.K., sade de, vi är med och ställer upp om också andra får betala. Men dessa få andra ställer icke upp —- icke en enda av regeringens åtgärder ligger på dessa andra, utan bara på de breda löntagargrupperna! Det Thorbjörn Fälldin sade var mycket avslöjande. Visst — på det gamla bondeförbundets tid var centern med och byggde ett samhälle med socialt ansvar och rättvisare fördelning och ett större inflytande för arbetsplatsernas folk, och det gav också bättre villkor för landets jordbrukare. Nu har ni valt att gå samman med den gamla högern. Vad det innebar för landets jordbrukare, som i tidningen Land nu klagar sin bittra nöd, får ni själva avgöra — därom skall jag icke fälla några omdömen. Men att denna högerinriktade politik inneburit och i dag åter innebär försämringar, försvagningar för de stora löntagargrupperna, står alldeles klart. Ni får fälla vilka omdömen ni vill om socialdemokratin. Jag konstaterar bara att ni enligt vårt sätt att se har fört en fullständigt förstelnad blockpolitik. Ni har inte lyssnat till en enda av våra synpunkter, utan ni har suttit ihop med moderaterna och varit bundna av dem. Fagert tal i dag ger ingenting. Det är gärningar vi vill se, och dagens gärningar är åter överbetonade. Jag tror — jag skall säga det så milt som möjligt — att det är en väldigt spridd uppfattning i landet, att denna regering har förbrukat sitt förtroende bland människorna. Den har kanske goda avsikter, men den har förbrukat förtroendet. Vill vi göra framtidssatsningar, så är en av de viktigaste att ge svenska folket tillfälle att rösta fram en ny regering och därmed en ny satsning för Sverige.

Fru talman! Det är ändå så, Lars Werner, att de åtgärder som är vidtagna har lett till att industrins investeringar faktiskt ökade under 1980. Jag har en uppgift om att de skulle ha ökat med 16 96. Det är just denna utveckling som vi ytterligare skall förstärka för att antalet jobb inom industrin skall öka. Men då krävs det också att den totala lönsamheten i industrins och näringslivets verksamhet är sådan att företagen kan fortsätta. För att komma åt problemet med att man sätter in pengar till jättehöga räntor på den grå marknaden är en marginalskattereform i sig ett sätt. Det minskar efterfrågan på sådana pengar — det tror jag alla måste medge. Då kommer — efter en jämförelse med avkastningen på de pengar som man skulle operera med på denna marknad — t.ex. industrins investeringar i ett bättre läge. Jag tror att också Lars Werner skall hålla dessa saker i minnet. Får jag sedan säga några ord om flerbarnsfamiljerna. Om Lars Werner i likhet med andra kommer fram till att det är flerbarnsfamiljerna som, hur vi än räknar och jämför, har det sämst, borde vi kunna enas om att vi av allmänna rättviseskäl och av sociala skäl skall gå in med en extra åtgärd för att förbättra deras situation. Det är inte sant, Olof Palme, att vi inom en enda dag tar ifrån LO-medlemmarna hela löneökningen. Det innebär inte förslaget, utan det innebär en allmän åtstramning. Får jag när det gäller reseavdragen påminna om att vi inte höjer några skatter retroaktivt. Förslaget gäller från 1982. Borttagandet av livsmedelssubventioner verkar från den 1 oktober nu i höst och från den 1 januari 1982. Förslaget beträffande räntebidragen till det äldre fastighetsbeståndet kommer också att gälla från den 1 januari 1982. Höjningen av oljeskatten avses verka från halvårsskiftet. Jag vill i detta sammanhang ställa en mycket viktig fråga: Vill ni socialdemokrater medverka till att vi genom sådana här åtgärder får ännu större anledning att hushålla med energi och gå över till andra energislag för att den vägen minska vår importnota? Förslaget ger en budgeteffekt, säger Olof Palme. Visst gör förslaget det, men bara så länge oljevolymen är så här hög. Men den intressanta frågan är: Vill ni socialdemokrater medverka till en konkret åtgärd för att vi skall minska vår oljenota och gå över till andra energislag? Uppriktigt sagt tror jag att hela samhällsekonomin skulle må väl av en sådan övergång till andra energislag. Det kan öka antalet jobb ute i skogsbygderna. Det skulle skapas fler arbetstillfällen när vi skall ta vara på de inhemska bränslen som vi har i skogsbygderna. Det kan också komma att medverka till att vi får fler investeringar för att utnyttja andra energislag, vilket skulle ge arbete inom verkstadsindustrin och på andra håll. Det finns, Olof Palme, goda skäl att främja en sådan utveckling. Olof Palme säger att vi skyller ifrån oss på kommunerna. Nej, det är icke så. Vi har klart och uppriktigt sagt att om vi inte får en anpassning av den kommunala konsumtionen, kommer kraven på neddragningar i den statliga och privata konsumtionen att bli mycket starkare. Det är ändå summan av konsumtionen i hela landet som vi måste ta hänsyn till. Och när vi träffar kommunernas representanter har de — det vill jag gärna säga — en realistisk inställning till detta. Vi är glada över att ha en levande och seriös diskussion med kommunerna. Men de måste kunna kräva av regering och riksdag att vi är beredda att säga: Vi har fattat beslut här i riksdagen där vi har formulerat mål för olika aktiviteter som vi väntar oss att kommunerna skall nå upp till. Men vi måste också vara beredda att säga: Om det är nödvändigt för att klara anpassningen till det samhällsekonomiska utrymmet, får man framåt i tiden skjuta förverkligandet av dessa planer. Vi skall på område efter område ha mycket konkreta överläggningar om dessa frågor med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det är inte fråga om att vi överlåter åt kommunerna att lösa problemen. Vi måste från regering och riksdag ha kurage att ge de nödvändiga beskeden. Det är min inställning. Och jag tror uppriktigt sagt att det är en inställning som i allra högsta grad respekteras av Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Till sist: Vi skall inte tjata och käbbla mycket om det, men här säger Olof Palme att vi inte lyssnar på socialdemokraternas synpunkter. Jo, vi lyssnar till era synpunkter. Men när vi — för att ta det konkret — i höstas hade överläggningar om åtgärder som vi bedömde vara nödvändiga, fick vi ingen förståelse från er sida för att det var nödvändigt med åtgärder av denna omfattning. Ni sade att det var fel, och ni följde upp denna inställning i era motioner under hösten. Det går inte att komma ifrån att en politik i enlighet med era motioner skulle ha inneburit en försämring av budgeten med styva 4 miljarder. Det skulle ha fått konsekvenser för inflationen. Det skulle också ha fått konsekvenser på valutasidan och på räntesidan. Att vår bedömning när det gällde behovet var riktig framgår av att ni nu kritiserar oss för att underskottet, trots våra åtgärder, är för stort. Visst lyssnade vi, men vi kan rimligen inte genomföra det vi finner vara fel. Återigen vill jag säga att ingen av oss löser några problem genom att ständigt träta om vad som hände då och då. Det enda sätt på vilket vi kan lösa problemen är att från både regeringens och oppositionens sida ha en beredskap att träffas i överläggningar i konstruktiv anda. Jag tror uppriktigt sagt att svenska folket väntar sig det av oss. Från regeringens sida är vi beredda till sådana överläggningar.

Fru talman! Under finansdebatten i höstas återgav jag vissa siffror ur ett anförande som OECD:s ledande ekonomiske expert, norrmannen Kjeld Andersen, då hade hållit här i Stockholm. Låt mig nu återge hans avslutande ord: ”Sveriges levnadsstandard är fortfarande en av de högsta i världen, arbetslösheten är mycket låg, även om den till en del döljs och utlandsskulden är lägre än i många andra länder.” Kjeld Andersen kunde ha tillagt, att få länder har en materiell nivå liknande vår. Antalet bilar, fritidshus, båtar, husvagnar, telefoner, televisionsoch radioapparater m.m. är större per hushåll än flerstädes på andra håll. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi har att bedöma den ekonomiska kris Sverige nu befinner sigi. Liksom också våra möjligheter och vår förmåga att lösa problemen. Och Kjeld Andersens slutsats var därför logisk: ”Svenskarna har visat förr att de kan genomgå den nödvändiga hästkuren för att hamna på rätt kurs, och jag kan inte se någon orsak till varför Sverige inte återigen snart skulle vara i topp på rankinglistan.” Jag har tidigare här i kammaren påmint om att vårt land ingalunda är ensamt om sina bekymmer. Bakom Sveriges balanskris ligger i stor utsträckning samma orsaker som utlöst motsvarande problem i andra länder. Men vår situation är mera akut. De samlade underskotten i både den statliga budgeten och vår bytesbalans har blivit allvarligare och förutsätter i motsvarande mån mer både av kortsiktiga åtgärder och av ett långsiktigt målmedvetet saneringsarbete. Vår ekonomisk-politiska debatt har alltför länge inriktats på krisens yttringar. På vissa håll har man vägrat att erkänna, att det är strukturella förändringar i vår samhällsekonomi som måste vidtagas, om vi vill lösa problemen. Och lösa dem måste vi, om de inte skall förvärras och om vi inte till nästa generation skall överlämna en ansvarslöst tung börda. Tre skilda områden är av avgörande strategisk betydelse. För det första måste budgetpolitiken bedrivas med den bestämda målsättningen att uppnå balans mellan statliga inkomster och utgifter. För det andra krävs ökade insatser av arbete och kapital i den konkurrensutsatta sektorn, framför allt i industrin. Och för det tredje — och detta är en förutsättning för det andra — måste det svenska näringslivets konkurrenskraft i förhållande till omvärlden väsentligt förstärkas. I dessa tre hänseenden har de offentliga utgiftsstegringarna en avgörände betydelse. De är en viktig förklaring till att vi ligger sämre till än länder som Västtyskland och Österrike, vilka våra socialdemokratiska motståndare gärna åberopar som exempel på länder som fört framgångsrik ekonomisk politik. Medan de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten för något år sedan uppgick till 65 Jo i Sverige, var motsvarande siffra i Västtyskland och Österrike omkring 44 96. Och sedan 1973 har det offentliga i vårt land tagit i anspråk inte bara hela den ca 10-procentiga ökningen av vår bruttonationalprodukt utan därutöver ytterligare 10 76. Motsvarande siffror för Västtyskland var en tredjedel av BNP-ökningen och för Österrike en fjärdedel. Följden har för vårt vidkommande blivit otillräcklig produktionskapacitet, hämmade investeringar, försämrad bytesbalans och snabbt växande budgetunderskott. Detta, fru talman, utgör bakgrunden till regeringens långsiktiga saneringsstrategi och till de fortsatta åtgärder som statsministern tidigare i dag redovisat inför denna kammare. Det är fråga om en långtgående omläggning av den de ständiga utgiftsstegringarnas politik som har bedrivits i Sverige årtionde efter årtionde. Det är en omläggning som skall garantera välstånd, trygghet och sysselsättning för kommande generationer. Det är alltså en i allra högsta grad offensiv politik. Det är alldeles klart att många grupper känner oro då utgiftsbegränsningar drabbar sådan samhällsservice som tidigare betraktats som nära nog given. Det är förklarligt att man på många håll hellre vill lösa problemen genom att öka statens inkomster med hjälp av höjda skatter eller avgifter. Men den vägen är oframkomlig. Skattehöjningar ger inte längre ökade inkomster till statskassan. Det finns tre orsaker härtill. För det första leder skatteökningar till att tillväxten i ekonomin går ner. För det andra medför höjningar av vissa skatter att intäkterna av andra skattekällor minskar. Och för det tredje väljer allt flera att undandra sig beskattning — inom eller utom lagens råmärken — ju högre skattetrycket blir. Höga skatter verkar alltså på i princip samma sätt som höga tullar mellan länder. De motverkar en effektiv arbetsfördelning och hämmar välfärden. Jag har liksom det parti jag företräder som bekant länge hävdat, att vi förr eller senare måste komma till en punkt där fortsatta skattehöjningar inte ökar det offentligas inkomster. Jag har kritiserats hårt för detta. Nu börjar allt flera ansluta sig till denna uppfattning. Erfarenheterna i vårt eget land talar för vår ståndpunkt. Skattekvoten i Sverige har ökat sedan 1976 — Olof Palme har gjort stort nummer av det — dels därför att kommunala skattehöjningar har motverkat de sänkningar av den statliga inkomstskatten som ägt rum, dels därför att vissa indirekta skatter måst höjas av stabiliseringspolitiska skäl och på grund av att tillväxten varit lägre än tidigare. Men trots detta har den konsoliderade offentliga sektorns totala inkomster ökat endast obetydligt. Även om detta delvis beror på oljeprishöjningarnas tillväxthämmande konsekvenser, kvarstår likväl slutsatsen, att budgetunderskott inte längre kan angripas skattevägen. Denna slutsats har varit i hög grad avgörande för regeringens strategi att nedbringa utgifternas expansionstakt till en nivå under den beräknade ekonomiska tillväxten. Vi har redan förra året och i år kommit en bra bit på den vägen. För det kommande budgetåret minskar statsutgifterna exkl. räntor realt med 1,2 96. Men besparingar på de statliga utgifterna måste åtföljas av ännu större kommunal återhållsamhet. Lika begränsat som utrymmet är för staten att höja sina skatter, lika begränsat är utrymmet på den kommunala sidan. Höjda kommunalskatter slår direkt på löntagarnas realinkomster. De sänker tillväxttakten. De är inflationsdrivande. De leder till sänkt produktivitet i samhällsekonomin. Någon annan realistisk utväg än att sänka utgiftstakten finns alltså inte heller på den kommunala sidan. Den kommunala ekonomin är en så betydelsefull del av vår samhällsekonomi, att den måste anpassas till det reala utrymme som står till allas vårt förfogande. Regeringen kan inte och har inte rätt att ta på sitt ansvar att se hur samhällsekonomin undergrävs av en alltför snabb kommunal utgiftsexpansion. Fru talman! Det faktum att statsinkomsterna endast kan ökas genom ökad ekonomisk tillväxt utgör ett huvudskäl för att vidta särskilda stimulansåtgärder eller avveckla befintliga hinder för ett ökat utbud av arbetskraft och kapital för produktiva investeringar. Under 1970-talet har antalet arbetstimmar i Sverige fortlöpande minskat. Samtidigt har vi haft större antal människor i sysselsättning än någonsin tidigare i vår historia. Det går inte att fortsätta så i längden. En ökning av timantalet med bara 5 96 skulle uppskattningsvis leda till en produktionsökning på inte mindre än 20 miljarder kronor och därmed förbättra det offentligas inkomster med 10-12 miljarder, dvs. med lika mycket som de senaste fyra årens skattehöjningar. På sina håll tror man att sysselsättningen i framtiden endast skulle kunna klaras med hjälp av förkortad arbetstid eller genom att automatisering och datorisering motverkas. Denna tanke måste bestämt avvisas. Med minskad arbetstid sjunker realinkomsterna. Sveriges underskott ökar. Svårigheterna att öka produktionen och exporten blir större. Riskerna för stigande arbetslöshet förstärks. Vad det generellt sett är fråga om är alltså att slå vakt om den fulla . sysselsättningen genom ökade arbetsprestationer. Vidgade möjligheter till ledighet, förkortad arbetsvecka, skärpt skattetryck, höjda marginalskatter och en växande andel transfereringar — dvs. inkomster som är frikopplade från arbetsinsatsen — allt detta står i klar motsatsställning till de övergripande ekonomiskt-politiska målen och utgör hot mot sysselsättningen. Arbetslös het utgör det största hotet mot en rättvis fördelningspolitik. Denna självklarhet bör alla de tänka på som gör gällande att åtgärder som stimulerar människorna att öka sina arbetsprestationer inom ramen för den öppna ekonomin står i strid mot fördelningspolitiken. Motsatsen är fallet. Utbudet av riskvilligt kapital måste dessutom förstärkas. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder i detta hänseende. Skattesparandet och skattefondsparandet har fått ett starkt gensvar ute bland människorna. Löntagare som sparar i det egna företaget får i dag samma förmåner som de som deltar i skattefondsparandet. Dubbelbeskattningen på aktier har begränsats. Det måste bli mera lönsamt att investera i produktion, mindre lönande att ägna sig åt finansiella transaktioner av olika slag. Fru talman! Vi måste nu föra en offensiv politik bort ur krisen — offensiv i den meningen att vi måste angripa själva orsakerna till obalansen och de hinder för ökad produktion, förbättrad produktivitet och tillväxt som byggts ini den svenska ekonomin, delvis med hjälp av oss alla här i riksdagen, sedan mitten av 1960-talet. Industrisektorn måste få tillgång till den arbetskraft industrin behöver. Den offentliga sektorns ianspråktagande av reala resurser måste därför begränsas. Det i går träffade avtalet mellan LO och SAF vittnar om allmän förståelse för just dessa klara ekonomiska fakta. Det här saneringsarbetet i vår ekonomi måste bedrivas på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet blir det fråga om att utnyttja den latenta kapacitet och de resurser som vi redan i dag förfogar över. På längre sikt gäller det att genom investeringar bygga ut vår produktionskapacitet. Många hävdar att vi måste — som det heter — investera oss ut ur krisen. Och på lång sikt är detta en självklarhet. Men på kort sikt är det fråga om att mobilisera de resurser som vi har i dag —de befintliga resurserna. Om vi inte lyckas med det, kommer inte heller de långsiktigt nödvändiga investeringarna till stånd. Det är närmast en ekonomisk självklarhet. I det korta perspektivet innebär det här krav på att de svenska företagens internationella konkurrenskraft och lönsamhet måste förbättras, så att svenska produkter finner avsättning även på en vikande internationell marknad. Här hemma i Sverige måste vi vända de senaste årens utveckling mot ökat importberoende och utslagning av många tusentals importkonkurrerande små och medelstora företag. I det här skedet är den reala lönekostnadsutvecklingen nära nog avgörande. Nominellt höga löneökningar förvärrar situationen och ger löntagarna mindre köpkraft i plånboken än de får genom nominellt lägre löneanspråk som ligger inom ramen för våra reala resurser. Det nu träffade avtalet är från många synpunkter och framför allt i det längre perspektivet ansvarskännande och värdefullt. I det korta perspektivet — för ett år — innebär avtalet inte någon förbättring av vår internationella konkurrensförmåga. Däremot ger det en sådan förbättring sett över hela avtalsperioden. Men generellt sett torde det här avtalet och den atmosfär som har präglat förhandlingarna vara ägnade att stärka förtroendet för Sverige och för våra företags konkurrenskraft. Låt mig stryka under några rader ur det gemensamma uttalande som LO och SAF har gjort och som statsministern citerade här för en stund sedan, därför att jag tycker att just dessa rader belyser de båda organisationernas — de har ju annars motsatta intressen — gemensamma grundsyn. Därför är de värda att repeteras: ”Vårt välstånd vilar på det dagliga arbetet och skapas inte av lånefinansierade bidrag och subventioner. Därför måste arbetets värde erkännas, lönsamheten förstärkas och sysselsättningstillfällena inom näringslivet återvinnas.” Det gäller nu för oss alla att ta det nya avtalets möjligheter i anspråk, så att dess långsiktiga, obestridliga fördelar kan tas till vara. När SAF och LO förklarar att det yttersta ansvaret för de nödvändiga åtgärderna åvilar regering och riksdag, så är också det ett självklart konstaterande. Regeringens finansplan och den uppföljning av finansplanens målsättning och syften som redovisats i går kväll och här i dag av statsministern vittnar om att regeringen är beredd att ta det ansvaret. Men oppositionen här i riksdagen har naturligtvis också ett ansvar. Hittills har den inte visat sig vara beredd att bära det. Olof Palmes anförande nyss var en enda lång klagovisa — enligt min mening en krigsförklaring mot det samförstånd som avtalet mellan LO och SAF vittnar om. Det var ett enda långt försök att utså misstroende — inte bara mot regeringen, det är deras självklara rättighet, utan också direkt och indirekt mot vårt lands ekonomi, mot omvärldens förtroende för landet och dess möjligheter att klara krisen. Låt mig till sist i det sammanhanget peka på den ekonomisk-politiska motion som socialdemokraterna väckte för någon vecka sedan. Den är ett i flera hänseenden intressant — för att inte säga märkligt — aktstycke. För det första medges i motionen, i varje fall indirekt, att bakom obalansen i vår samhällsekonomi ligger inte — som Olof Palme alltid brukar göra gällande, vilket han gjorde också i dag — ”borgerligt vanstyre” utan företeelser som byggts in i vår ekonomi under decenniet före 1976 års maktskifte. Likaså medges att många års saneringsarbete krävs innan balans kan återställas. För det andra finns i motionen även andra tecken på ett nytänkande som bör hälsas med tillfredsställelse av oss alla. Men samtidigt kan jag konstatera att motionen är en enda lång motsägelse mellan skildringen av våra ekonomiska problem å ena sidan och slutsatserna rörande sättet att lösa dem å den andra. Medan beskrivningen av Sveriges ekonomiska läge till stor del skulle kunna vara hämtad ur regeringens finansplan, präglas de föreslagna botemedlen av samma verklighetsflykt som funnits i liknande, tidigare aktstycken alltsedan krishösten 1976. Låt mig i korthet exemplifiera. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för ett alltför stort budgetunderskott. Men deras åtgärder leder till ökade statsutgifter utan motsvarande besparingar. Socialdemokraterna angriper med rätta inflationen. Men deras krav på ökade statsutgifter och höjda skatter lägger ytterligare bränsle på inflationsbrasan. Med all rätt förordar socialdemokraterna — liksom regeringen — att inflationsdrivande indexbindningar i den svenska ekonomin skall brytas upp. Men deras enda konkreta förslag är att upphäva den indexreglering av skatteskalan vars syfte är att förebygga kompenserande lönekrav som driver påinflationen. De vill dessutom återgå till den indexreglering av pensionerna som riksdagen ändrade i höstas. Efter att år efter år ha bagatelliserat de höga marginalskatterna tycks socialdemokraterna äntligen ha kommit underfund med de betydande samhällsekonomiska olägenheter som höjda marginalskatter förorsakar. Men de föreslår samtidigt åtgärder som skärper marginalskatterna eller får motsvarande negativa effekter. Efter Olof Palmes anförande i dag vet jag inte var de egentligen står då det gäller marginalskatterna. Det Olof Palme gjorde här i talarstolen var ju att ta avstånd från sänkta marginalskatter, vilket man begär och talar varmt för i motionen. Det råder alltså motsägelse även inom partiet, till råga på allt. Sparande och investeringar måste öka, säger socialdemokraterna i motionen. Men samtidigt för de fram förslag till löntagarfonder, utbyggd prisreglering, nya skattehöjningar för företagen, ett utbyggt regleringssystem och fortsatt dubbelbeskattning av aktier. Allt detta får ju direkt motsatta effekter på svenska företags framtidstro och investeringslust. För att en inflationsdämpande produktivitetshöjning skall komma till stånd måste en fortgående strukturomvandling i näringslivet accepteras, säger socialdemokraterna. De kräver ökad rörlighet och större benägenhet att acceptera olika slags förändringar. Men i praktiken har de gått emot snart sagt varenda åtgärd som regeringen föreslagit i dessa olika hänseenden. Socialdemokraterna förordar vidare en aktiv växelkurspolitik och successiva revalveringar för att hindra utifrån kommande prishöjningar, och de medger att en förutsättning för det är att inhemska kostnadsoch prisökningar är lägre än omvärldens. Men varken i motionen eller i den praktiska politiken har socialdemokraterna hittills ställt sig bakom de effektiva kostnadsoch prisdämpande och därmed konkurrensstimulerande åtgärder för svenska företag som kan komma i fråga. Återupprätta fasta normer och disciplin i den ekonomiska politiken, säger de —f. ö. i omedelbar anslutning till att de kräver en rörlig växelkurspolitik, men den bristande logiken kan vi kanske bortse från. Resonemanget om de fasta normerna och de långsiktiga planeringsmöjligheterna klingar emellertid inte särskilt trovärdigt, när kraven framförs från ett parti som under de senaste åren bara haft en enda för oss andra uppfattbar, klar strategi, nämligen att gå emot den långsiktiga saneringspolitik som regeringen strävat efter att föra. I den socialdemokratiska motionen understryks behovet av förbättrad konkurrenskraft, förstärkt produktivitet och vidgade produktionsmöjligheter. En betydligt större del av vårt samhälles gemensamma resurser måste, heter det, ställas till den konkurrensutsatta sektorns förfogande, vilket alltså innebär att någon annan sektor måste minska i motsvarande mån. Men samtidigt kritiserar socialdemokraterna regeringens strategi att uppnå detta mål och har hittills gått emot regeringens alla förslag att skapa det erforderliga utrymmet för de produktiva investeringarna. På punkt efter punkt kan man på det här sättet påvisa motsättningarna mellan ord och handling. Motionen håller inte ihop. Den saknar konsistens, och den saknar logik. Den är en typisk produkt av dagens oppositionspolitik. Man frågar sig: Var finns de konkreta, konstruktiva och dynamiska förslagen? De saknas i motionen, och de saknades i ännu högre grad i Olof Palmes anförande här för en stund sedan. Ord och åter ord, vackra deklarationer och kritik fyller ut tomrummet efter konkreta förslag — tyvärr. Olof Palme gjorde saken ännu sämre. Indirekt tog han ju, som jag nyss påvisade, t.o.m. avstånd ifrån det positiva inslaget i den socialdemokratiska motionen, nämligen detta att Sverige behöver en ordentlig sänkning av marginalskatterna. Fru talman! På senare tid har socialdemokraterna börjat tala om en ”historisk kompromiss” med näringslivet. Genom överläggningar med näringslivet skall pånyttfödelsens vind blåsa genom det svenska samhället, och det låter ju bra. Bättre sent än aldrig, om någonting sådant kommer till stånd. Men det var ju till följd av socialdemokraternas ”historiska offensiv” sedan slutet av 1960-talet som det svenska näringslivets slagkraft på punkt efter punkt försvagades. Och nu står vi ju här med låg soliditet, låg lönsamhet och en otillräcklig relativ konkurrenskraft. I det läget erbjuder socialdemokraterna de svenska företagen en ”historisk kompromiss” genom ett nytt fondsystem, som skall möjliggöra för facket att ta över makten över företagen. Detta kallar alltså Olof Palme en offensiv dynamisk politik, som kan föra Sverige ut ur krisen. Men frågan om hur vårt ekonomiska system skall se ut, hur det skall vara i fortsättningen, är faktiskt inte en facklig angelägenhet. Det är inte facket som skall avgöra det. Det är inte heller en angelägenhet för enbart socialdemokraterna utan för alla medborgare i vårt land, inte i deras egenskap av medlemmar av olika kollektiv utan som medborgare i ett demokratiskt, fritt och öppet samhälle, som bygger på ett fritt ekonomiskt system och på en öppen marknadshushållning. När socialdemokraterna därför som förutsättning för en förbättring av det svenska näringslivets lönsamhet — ett avgörande villkor för välstånd och sysselsättning — kräver ett nytt slags ekonomiskt system genom kollektiva fackföreningsstyrda löntagarfonder, har alla svenska medborgare anledning att reagera inför den utpressning som det i själva verket är fråga om. Det är, fru talman, naturligtvis bara bra att socialdemokraterna nu har blivit förnuftiga nog att erkänna lönsamhetens stora betydelse. Men den omvändelsen får självfallet inte leda till att man uppluckrar den marknadshushållning som är en integrerande del av vår demokrati. Det får inte leda till socialisering helt eller delvis av fria företag i vårt land. Jag skulle därför vilja ge socialdemokraterna ett gott råd, och jag ger det rådet alldeles gratis. Det blir ingen marginalskatt på det. Avskriv tanken på kollektiva löntagarfonder!

Om ett slopande av tanken på kollektiva fonder skulle kunna betraktas som ett politiskt offer, är det enligt min mening ett offer värt högaktning, eftersom det skulle göras i samförståndets och välfärdens intresse. Att Allan Larsson, ordförande i löntagarfondsutredningen, i dag i skrivelse till mig i ekonomidepartementet funnit sig inte kunna slutföra sitt arbete som ordförande, visar hur splittrade och delade meningarna är i den här frågan och hur låsningarna på olika håll omöjliggjort ett förutsättningslöst och realistiskt utredningsarbete. Bubblan har brustit. Till sist, fru talman! Det finns ingen enkel väg ut ur dagens kris. Saneringen kommer att ta tid och den kommer att kräva uppoffringar av oss alla. Vi måste gå till verket med den gemensamma strävan att skydda de mest utsatta. Saneringsarbetet kräver också realism. Vi måste se verkligheten som den är och ta hänsyn till de villkor som verkligheten ställer, inte göra oss en skenbild av verkligheten. Vårt lands totala förbrukning måste alltså anpassas till de tillgångar som vi förfogar över och till vad vi har råd med. Det här begreppet ”ha råd med” har kommit bort i debatten de senaste åren. Men vi kan inte leva över våra tillgångar. Förmåner och bidrag av olika slag, som urholkar vår välfärd, är inga verkliga förmåner. De utgör i stället ett hot mot framtidens trygghet. Och vi måste bygga vårt saneringsarbete på det samförstånd som är utbrett i och betecknande för vårt land och som har kommit till uttryck i det avtal som träffades häromdagen men som sannerligen inte präglade Olof Palmes anförande här i riksdagen. Och när vi går till verket och bedömer de uppoffringar som det kan bli fråga om måste vi ha klart för oss att Sveriges levnadsstandard fortfarande är en av de högsta i världen och att vi här finner och har funnit en högre grad av socialt samförstånd än i flertalet andra länder. Dessa två förutsättningar bör enligt min mening utgöra utgångspunkten för en målmedveten och långsiktig politik. För en politik, fru talman, som syftar till att återge det här gamla fina landet den ekonomiska styrka som det under de senaste åren har börjat förlora.

Fru talman! I början på 1970-talet skedde ett stort omslag i världsekonomin. Under några decennier hade vi vant oss vid en årlig tillväxt på 4-5 96, förhållandevis låg inflation, låg arbetslöshet, kraftiga förbättringar i både den privata och den offentliga standarden. Den sociala tryggheten hade byggts ut i en omfattning som de politiska pionjärerna aldrig ens hade vågat drömma om. Välfärdsdemokratierna tycktes vara på god väg att skapa samhällen där människor inte bara var politiskt fria utan också befriade från fattigdomens och nödens gissel, där överflödet snarare än armodet var det stora sociala och politiska problemet. Men den här bilden skulle komma att bli en annan. I OECD-länderna har vi under nu nästan ett helt decennium haft en inflationstakt som många gånger gått upp till tvåsiffriga tal. 25 miljoner människor går arbetslösa. Många av de här länderna har grundläggande balansproblem i sina ekonomier. Tillväxten är nere i några få procent, om ens det, och 1980-talet tycks inte ge stort hopp om någon avsevärt snabbare resurstillväxt. Framtiden, fru talman, är inte längre vad den en gång var och framför allt: den är inte vad den borde vara. I de fattiga länderna är läget ännu mycket värre än i de länder jag just beskrev. De har hårdast drabbats av den ekonomiska krisen, deras skulder har ökat mycket snabbare än våra, de tvingas skära ned trots att de egentligen skulle behöva öka både produktion och konsumtion. Och framför allt: deras problem är inte att värna ett hotat välstånd, utan deras problem, fru talman, är om de skall överleva eller inte.

Det är viktigt att se Sveriges problem också i detta internationella sammanhang. Vi skall inte för ett ögonblick hemfalla åt att skylla våra egna fel på andra. Men vi måste inse att vi i Sverige i högre grad än de flesta är beroende av världshandel och internationell ekonomisk utveckling. Den svenska ekonomin är som en liten guppande båt på den internationella marknadens stormiga hav. De fel vi begår har ofta att göra med att vi inte inser det. Det svenska kostnadsläget måste anpassas till omvärldens; annars står vi oss slätt i den internationella konkurrensen. Och sedan må vi ha vilka synpunkter som helst på effekten av nominella löneförändringar och besparingspakets effekt på konsumtionsmöjligheter här hemma. Vi kan inte hur länge som helst tro att vi kan låna utomlands hur mycket som helst. Då kan vi nämligen hamna i ett beroende som blir skadligt också för vår nationella integritet. Också på ett annat sätt måste vi se oss själva i ett internationellt perspektiv. Sverige är — som jag tror nästan alla talare före mig har sagt — ett jämfört med de flesta andra länder mycket välmående land; de uppoffringar som nu krävs av det svenska folket för att ekonomin skall komma i balans är ytterst måttliga, och vi har goda sociala förutsättningar att klara dem, om vi bara tar vara på de förutsättningarna. Vi får t.ex. inte låta den naturliga uppmärksamheten på krisföretagen bidra till att fördunkla bilden av kraften i den svenska ekonomin. Många av våra industriföretag är framgångsrika och ligger teknologiskt och i många andra avseenden i själva verket i täten i världen. Det finns också anledning, fru talman, att se dagens svårigheter i ett « långsiktigt perspektiv. Vi måste inse att det faktiskt har inträffat en djupgående förändring i världsekonomin och i våra ekonomiska möjligheter. Det kan lättast illustreras av de väldiga prisökningarna på olja, men också andra faktorer verkar i samma riktning. Detta innebär att vi måste vara så att säga mentalt inställda på att vi i fortsättningen inte varje år — som vi vant oss vid under praktiskt taget hela den tid som vi som finns här i kammaren har varit politiskt aktiva — kan höja vår reala levnadsstandard, minska arbetstiden, satsa mer och mer på angelägna offentliga uppgifter. Vi står med andra ord i en situation där det inte bara handlar om att några år hålla tillbaka konsumtionen för att sedan, när vi passerat ekluten, återigen uppnå snabb tillväxt och en snabbt höjd levnadsstandard. I stället måste vi vänja oss vid att tämja våra anspråk. Vi måste också lära oss — och det kanske är lika viktigt — att förena arbetet för ekonomisk balans med en äkta välfärdspolitik. 1970-talet präglades av ett ökat medvetande om tillväxtpolitikens sociala kostnad. Vi har fått uppleva en välfärdsbaksmälla med sådana välkända symtom som en alltför snabb byråkratisering, ett ökande avstånd mellan väljare och valda, utslagningen ur arbetslivet, avfolkningen av hela landsändar, miljöproblemen, både i arbetslivet och i naturen, alkoholproblem, narkotikaproblem. Också detta är en del av vardagen och måste därför vara en viktig del av politiken, inte minst den ekonomiska politiken. Mycket av det som sades och beslutades under 1970-talet har också haft ett samband med dessa förhållanden — en strävan att skapa en bättre livskvalitet, eller som folkpartiet formulerade det, ett mänskligare samhälle. Ett sådant samhälle förutsätter en dynamisk offentlig verksamhet — men också ett ökat ansvarstagande från de enskilda människornas sida. Det är möjligt, herr talman, att en del av de beslut som fattades under 1970-talet och tidigare inte i alla avseenden fungerat som vi hade tänkt och att vi måste se över och korrigera. Det är alldeles säkert att vi måste hålla igen och spara. Men detta får inte — och det behöver också understrykas — innebära att politikens huvuddrag raderas ut eller att vi överger strävanden att länka tillväxten i socialt bättre banor. Skolan, sjukvården, åldringsvården, arbetsmiljön, kulturlivet — listan kan göras lång på angelägna samhällsuppgifter. Den kärva utgiftspolitiken får inte leda till att vi tappar de politiska målen ur sikte. Under de närmaste åren måste en mycket stor del av resurstillväxten sättas undan för ökad export, betalning av skuldräntor och ökade investeringar, främst i industrin. Det betyder att utrymmet för konsumtionsökningar blir näst intill obefintligt. Detta är verkligheten. Få kan uppriktigt bestrida att det är så den faktiskt ser ut. Den ställer oss också i en annan situation än när hela vårt samhälle var anpassat till standardhöjning och expansion. Löntagarorganisationerna ville ha ökade reallöner, företagen högre vinster, myndighe terna fler tjänster. Nu finns inte längre utrymme för allt detta — låt oss inse det! Låt oss också inse att vilket recept vi anvisar som en väg ur krisen — eller, kanske riktigare, för en anpassning till nya ekonomiska realiteter — avgörs av politiska värderingar. Det finns de som i den avvägningen satsar på att krisen bäst löses genom en väsentligt ökad arbetslöshet. Om tillgången på arbetstillfällen är låg, menar man, kan löntagarorganisationerna tvingas till större medgörlighet och löneutvecklingen hållas tillbaka. Hotet om ännu högre arbetslöshet blir en effektiv press på organisationerna. En sådan arbetslöshet blir resultatet om konsumtionen stramas åt tillräckligt mycket. Den takt i vilken omställningen önskas kan man bestämma genom att med åtstramningen som hjälp reglera arbetslöshetsnivån. Tanken är att de resurser som frigörs genom denna åtstramning automatiskt skall styras till produktiva investeringar. Den här politiken kan, herr talman, vara teoretiskt och intellektuellt hållbar, men den är socialt brutal. Den tar inte hänsyn till hur vi behåller en bra samhällsanda, hur vi vidmakthåller solidaritet och idealitet, hur vi skapar sammanhållning i nationen och hur vi får de stora organisationerna att verkligen ställa upp på politiken. Exempel från vår omvärld visar dessutom att det är långt ifrån självklart att den här sortens ekonomiska strategi verkligen kan pressa ner inflationen, att underskotten kan hävas och att överflyttningen av resurser från konsumtion tillinvesteringar faktiskt kommer till stånd. Tvärtom är risken överhängande att den ensidiga åtstramningen för landet in i ett apatiskt svälttillstånd, där näringslivet tappar viljan att expandera och där underskotten är svåra att eliminera därför att tillväxten uteblir. Exempel från andra länder visar att medicinen nästan aldrig får avsedd verkan, att den förvärrat krisen i stället för att mildra den, att den slagit sönder produktionsapparater i stället för att skapa nya, att den misshushållat med alla nationers dyrbaraste tillgång — mänskligt arbete och kunnande. Exemplet från vårt eget land, nämligen det just träffade avtalet på arbetsmarknaden, visar i stället att organisationerna — tvärtemot den teori jag just refererat — är beredda till ett omfattande ansvarstagande utan att utpressas med hot om massarbetslöshet. LO och SAF har visat prov på en utomordentlig insikt om vad Sveriges situation just nu kräver. Den svenska modellen har än en gång visat sig hålla. Den stora omställning vi står inför måste alltså i grunden styras av politiska beslut och politiska värderingar. Vi skall utnyttja marknadens dynamiska krafter, stimulera initiativ och nydaningar — men hela tiden med de sociala kraven levande. Ett program för att återställa balans i den svenska ekonomin blir med nödvändighet kännbart för de breda medborgargrupperna. För att vi skall kunna kräva förståelse och uppslutning bakom ett sådant program måste det i all sin stramhet präglas av rättfärdighet och solidaritet. Sysselsättningen måste hållas uppe. Hög arbetslöshet är ett både mänskligt och ekonomiskt oförsvarligt slöseri. Den leder till en fördjupad social och ekonomisk kris och är inte, som många tror, en väg ut ur en sådan. De ekonomiskt svagaste grupperna måste skyddas i besparingsarbetet. En del iögonfallande lyxkonsumtion kan bära extra pålagor. Åtgärder mot skattefusk, skatteflykt och andra illegala skumrasktransaktioner måste sättas in med konsekvens och skärpa. Det är mot den här bakgrunden som folkpartiet konsekvent och tydligt hävdar att det inte räcker med besparingar och åtstramningar för att rätta till Sveriges ekonomiska problem. Vi kommer nämligen enligt vår mening aldrig till rätta med balansrubbningarna utan tillväxt i ekonomin. Utgiftsnedskärningar och skattehöjningar kommer inte — hur dramatiskt de än sätts in — att isolerade leda till den nödvändiga minskningen i underskotten i bytesbalansen och statsbudgeten. Vad som måste till är en politik som stärker näringslivets konkurrenskraft och främjar tillväxt av produktion och inkomster. Vägen ur krisen går inte via en ensidig svältkur och arbetslöshet. Den går via en generell åtstramning av både offentlig och privat konsumtion i kombination med offensiva satsningar för att få fart på investeringar, produktion och arbetsvilja. Detta kräver att vi rättar till obalanserna i ekonomin. Om detta är vi alla överens. Men samtidigt är det, herr talman, viktigt att säga att det är sammansättningen av bytesbalansoch budgetunderskotten som är avgörande, snarare än deras absoluta nivå. Det är uppenbart att underskott som används för att finansiera produktiva investeringar är lättare att acceptera än underskott som används för att betala dagligkonsumtion. Detta innebär att det är viktigare att vrida förbrukningen från konsumtion till investeringar än att i sig minska budgetunderskottet. Mot bakgrund av den kritik som numera ofta i mycket svepande ordalag riktas mot den offentliga konsumtionen som sådan är det nödvändigt att i den här debatten också göra en annan nyansering. Sjukvård, socialvård, omsorg om äldre, barnomsorg, utbildning, forskning och kultur, miljöinsatser — listan kan göras lång också den här gången på uppgifter där det är naturligt att stat och kommuner har ett stort ansvar. Det är också naturligt att människor i växande utsträckning efterfrågar detta slags tjänster och inte bara ökar varukonsumtionen. Till saken hör också att många offentliga insatser är nödvändiga för att upprätthålla en effektiv varuproduktion och effektivitet i arbetslivet. Det är alltså inte av någon allmän ovilja mot offentlig konsumtion som vi i det rådande ekonomiska läget förordar en neddragning av ökningstakten i statens och kommunernas utgifter. Det är i stället för att bereda utrymme för den nödvändiga uppgången i investeringsverksamheten och för att våra samlade tillgångar i dag faktiskt inte räcker till för att finansiera en så omfattande offentlig konsumtion som vi tidigare haft. Vi kommer dessutom aldrig att klara av att skapa balans i våra utrikesaffärer om inte oljeimporten pressas ned. Oljeimporten uppgår i dag värdemässigt till 25 90 av vår totala export, och risker finns för fortsatta reala prisökningar av betydande omfattning. Man kan bara ana sig till vilka konsekvenser det kommer att få för våra möjligheter att rätta till utrikeshandelsbalansen och hålla en jämn takt med export av svenska produkter. Skall vi kunna ersätta olja med andra bränslen och el samt öka energihushållningen handlar det om stora investeringar — i nya anläggningar, inya mer energieffektiva maskiner, i nya system för uppvärmning av hus, nya energikällor, ombyggnad av oljepannor, anläggningar av fjärrvärmesystem och liknande ting. Energin är ett område som i ovanligt hög grad lämpar sig för offensiva investeringar, därför att vi här har den dubbla fördelen att både minska våra energikostnader och dra upp aktiviteten i ekonomin, vilket vi så väl behöver. Oljeersättningsinvesteringar kan i dag bli en motor i ekonomin på samma sätt som bostadsbyggandet var det på 1960-talet. Jag har här uppehållit mig vid de mer principiella frågeställningarna och främst redovisat folkpartiets syn på själva uppläggningen av den politik som vi anser att dagens läge kräver. Det handlar alltså om att kombinera besparingar och mycket stark återhållsamhet med offensiva satsningar. Den politiken kommer nu också till klart uttryck i regeringens ekonomiska handlingsprogram. På sina håll har man ifrågasatt vår rätt att på förhand klargöra hur vi vill att det programmet skall utformas. Vi är ju ett av tre regeringspartier. Vi må ha våra åsikter, men de bör framföras tyst, internt, omärkligt för omvärlden. Så tycks man mena. Vi tänker aldrig lyda sådana råd. Det vore att svika vårt ansvar som parti och att missuppfatta koalitionsregerandets idé. Att partier regerar tillsammans innebär inte att de måste uppge sin ideologiska identitet. Med den tradition av samarbete mellan partier som finns i Sverige bör ett samförstånd mellan regering och opposition också vara möjligt. I regeringens ekonomiska handlingsprogram ingår också en klart markerad vilja att i samförstånd med socialdemokraterna och arbetsmarknadens parter genomföra en radikal sänkning av marginalskatterna. Att sänka marginalskatten är viktigt därför att det blir mer kvar efter skatt på den nya lönen eller på en extraförtjänst; därför att det blir mindre lönande att leva på lånade pengar som då i stället kan användas till produktiva investeringar; därför att det lönar sig mindre att leva i det lagoch kvittolösa samhälle som i dag florerar i Sverige. Med lägre marginalskatter lönar det sig mindre att fiffla, mer att arbeta. Lägre marginalskatter stärker både ekonomin och moralen. Marginalskatterna kommer enligt regeringens förslag att sänkas till 50 96 för de allra flesta som har heltidsarbete. I och med att vi dessutom sänker det s.k. marginalskattetaket bör alla kunna räkna med att få behålla åtminstone en fjärdedel av en inkomstökning. De flesta får behålla hälften eller mer. Lägre marginalskatter kommer att göra det lättare att träffa löneavtal med reellt innehåll. Regeringens program satsar på åtgärder som uppmuntrar till arbetsinsatser, tillväxtbefrämjande stimulanser och offensiva industrisatsningar. Det garanterar därmed en politik som tar till vara arbetskraftens resurser i stället för att leda till utslagning och arbetslöshet. Kraftfulla begränsningar av både offentlig och privat konsumtion skapar det utrymme som krävs för de offentliga satsningar och den stegvisa nedpressning av underskotten som är en förutsättning för att få inflationen under kontroll. Genom det avtal som slöts mellan LO och SAF i går natt bevisade parterna att de, tvärtemot vad deras kritiker ofta högljutt har påstått, i ett känsligt läge är beredda att ta sitt samhällsansvar. Många svenskar kände lättnad över att vi i år förhoppningsvis slipper en uppslitande avtalsstrid. Men jag tror också att många tänkte så här: måtte nu också politikerna ha kraften att samla sig till gemensamma tag, till mindre av diskuterande och mer av handling. Svaret på denna vädjan från människorna kom mycket snabbt. Genom det åtgärdsprogram regeringen presenterat tas ett första viktigt steg mot den sortens kraftsamling som jag tror att människorna i det här landet nu kräver. En viktig del i paketet är ju också att regeringen tillsammans med oppositionen och parterna på arbetsmarknaden vill lösa en fråga som i många år upplevts som det dominerande problemet i vår ekonomi: de höga marginalskatterna. I fyra och ett halvt år har socialdemokraterna i stor utsträckning valt missnöjespolitiken som sin politiska arbetsmetod. Kanske har vi från regeringssidan inte alltid visat tillräcklig lyhördhet för de konstruktiva synpunkter som ändå funnits från oppositionens sida. I det läge Sverige nu befinner sig i måste det vara slut både på den enkla missnöjespolitiken och på oförmågan att ge och ta över de politiska blockgränserna. I en känsla av ansvar och samförstånd skall vi gemensamt försöka lösa de problem som vårt land brottas med. Det är detta våra uppdragsgivare, väljarna, väntar av OSS.

Herr talman! Det ligger i sakens natur att vi, i nuvarande ekonomiska läge och i den statsfinansiella situation som vi befinner oss i, under denna allmänpolitiska debatt ägnar stort utrymme åt samhällsekonomiska frågor och åt de åtgärder som måste vidtas för att uppnå en önskvärd balans i ekonomin. Men debatten är allmänpolitisk, och de akuta problemen och lösningarna på dem får inte undanskymma det faktum att det även kan finnas andra problem som är viktiga, allvarliga och kanske t.o.m. illavarslande. Vad hjälper det oss att åstadkomma balans i samhällsekonomin om vi inte lyckas bekämpa och hålla borta nedbrytande krafter i samhället, som inte respekterar de regler vi har ställt upp för samlevnaden? Någon har sagt att vår nation håller på att utvecklas till ett fifflarsamhälle. Vi har alla en aning om hur det kan gå till. Några få experter har trängt in i den ekonomiska brottslighetens sofistikerade metoder, hur den är utformad och organiserad. De vet också hur svårt det är att avslöja och komma åt denna brottslighet. Vi har alla också en känsla av att brottsligheten ökar, att den blir våldsammare och grövre, antingen den riktar sig mot enskilda människor eller mot sak. Men egentligen är det bara de som sysslar med brottsstatistik eller djupgående forskning på området som har trängt in i problemen och vet hur allvarlig situationen är. Jag skall dock inte ge migin på någon statistik — det ger kanske inte så mycket. Ett annat mått på omfattningen av brottsligheten är beläggningen på våra kriminalvårdsanstalter. Det finns f. n. drygt 4 000 vårdplatser på dessa, och de är alla upptagna. Häromdagen hade jag tillfälle att besöka en ny och modern anstalt med ett 40-tal platser. Där är situationen den att man från tid till annan tvingas till ren överbelastning — att bädda för 41 eller kanske 42 interner, när man har plats för 40. Det är naturligtvis inte på något sätt ett tillfredsställande förhållande. Tvärtom borde man egentligen ha en något lägre beläggning för att kunna möta de problem som kan uppkomma. Man kan säga att situationen blir svår både för dem som arbetar där och för internerna själva. Vi har nu enligt uppgift en liten reserv på ett 40-tal platser på en redan nedlagd kriminalvårdsanstalt. De kommer såvitt jag vet att öppnas inom kort. Sedan finns det absolut ingenting. Och hur de provisorier skall se ut som man skall behöva ta till är det ingen som har någon klar uppfattning om. Det är en situation som naturligtvis medför svårigheter för både interner och personal, som jag sade. Den är också enormt kostnadskrävande, med transporter hit och dit över hela landet för att hitta en ledig plats åt någon som behöver den. För de häktade är situationen bekymmersam på de häkten som vi har. Man tvingas till transporter långa vägar. Utredningsarbetet försvåras, och advokaternas möjligheter att ta kontakt med de häktade och förbereda rättegång är verkligen mycket små i vissa sammanhang. Ändå är det mindre än tio år sedan en socialdemokratisk justitieminister hade den uppfattningen och levde i den tron att antalet platser på våra anstalter i dag skulle ligga någonstans under 1000 — jag tror att han preciserade siffran till 800. Dess värre planerade man utifrån den tron och den förhoppningen och tog inte så förfärligt mycket hänsyn till den utveckling som man så småningom kunde se fram emot. Nu är vi i en helt annan situation. Låt vara att det är en pessimistisk bedömning, men om man försöker ta hänsyn till de siffror som vi har på detta område, så blir resultatet att vi någon gång i mitten av 1989-talet kanske kommer att ha ett ökat behov på ungefär 50 96 av det platsantal som vi har f. n. Och med tanke på att det tar tre fyra år att planera för en anstalt förstår man kanske hur allvarlig situationen är. Varför har jag nu, herr talman, uppehållit mig vid en sådan här mycket speciell fråga?

Man kan inte heller bortse från att ambitionsnivån hos dem som samhället har engagerat för att syssla med dessa frågor kommer att sjunka när de märker att deras arbetsinsatser inte leder till något resultat. Nu skall jag kanske för att undvika missförstånd säga att inte heller jag hör till dem som tror att fängelsestraff leder till någon större förbättring. Men å andra sidan har jag träffat tillräckligt många interner och hört dem allvarligt säga att de aldrig mer skall inlåta sig på någonting som återför dem till anstalter, för att jag skall tro att straff ändå har en återhållande inverkan. Herr talman! För att anknyta till huvudinnehållet i den allmänpolitiska debatten — ekonomin — kanske jag kan få konstatera att brottslighet är rätt dyrbart även för den enskilde medborgaren. För att ta en enkel sak: Vi har alla erfarenheter av hur försäkringspremierna stiger när inbrotten ökar. Det är för resten inte bara premierna som ökar, utan även självrisken ökar — det framgick delvis också av Hans Gustafssons anförande. Ekonomisk brottslighet leder i stor utsträckning till att inkomster undanhålles från skatt — hur mycket kan väl i dag ingen exakt uttala sig om. Det förekommer gissningar inom väldigt vida gränser. Men sannolikt är det på det sättet att om man kunde fånga in de här inkomsterna och använda dem till beskattning under i övrigt oförändrade förhållanden, så skulle det påverka det skattetryck som vi har. Om stöldsvinnet — för att ta ytterligare ett exempel — i butiker vet vi inte heller så särskilt mycket. Den saken håller på att utredas. För några år sedan inhämtade jag uppgiften att om man i ett visst varuhus kunde bli av med denh typen av svinn, så skulle man kunna sänka priserna i det varuhuset med 3 96. Det sades också — men det är kanske inte en helt adekvat jämförelse — att om man begränsade sig enbart till varuhusets livsmedelsavdelning, så skulle man kunna sänka priserna där med 15 90. Detta visar hur vi allesammans berörs av den brottslighet som förekommer, hur man skulle kunna förbättra alla människors situation genom att ta struptag på brottsligheten och förhindra sådana här saker. Stöldsvinn och snatterier kan tyckas vara småsaker i de här stora sammanhangen. Men vi bedömde det ändå som viktigt att göra ett konstaterande i justitieutskottet för något år sedan, när vi hanterade just snatterioch svinnfrågor. Vi tyckte oss kunna konstatera att det höll på att utbreda sig någon sorts allmän tro att upp till ett visst krontal var det fritt fram för snatterier. Utskottet sade den gången att det med hänsyn till den allmänna laglydnaden är viktigt att inte uppfattningen sprids att butiksstölder lämnas utan ingripande från samhällets sida; det måste stå klart att alla former av varutillgrepp i princip är straffbara. Som jag sade kan detta tyckas vara en obetydlighet, men det är ju här som nästan allting börjar — inte bara enligt det kända ordspråket, utan också i verkligheten. Herr talman!

Herr talman! När någonting har gått snett, på grund av felaktiga beslut eller ett felaktigt handlande, då söker man en ”syndabock” att vältra över skuldbördan på. Den borgerliga regeringen fungerar på samma sätt, när den genom den förda ekonomiska svångremspolitiken hamnat i en situation som betyder att de initiativ som tas i besparingssyfte oftast får motsatt effekt. Regeringen har hamnat i ett ekorrhjul och rullar allt snabbare mot den ekonomiska avgrunden. I det läget har regeringen med stöd av industrins företrädare främst riktat in sina angrepp på två områden, ”syndabockar”. Det är dels löntagarna, dels den offentliga sektorns utveckling som anges ha orsakat våra ekonomiska problem. Löntagarna angrips från olika håll. Man säger exempelvis att de arbetar för litet, att de inte frivilligt vill arbeta på övertid, att de är frånvarande från arbetet för ofta, att de är sjuka för ofta och att de begär orimliga lönehöjningar. Detta anges som främsta orsaker till ett kostnadsläge som omöjliggör för industrin att få sina produkter sålda på exportmarknaden. Dessa beskyllningar innebär ett falskt angrepp på de anställda. Färsk statistik visar nämligen att de svenska löntagarna inte ligger i topp när det gäller lönestegringar. I jämförelse med övriga industriländer i västvärlden har de halkat efter. Det finns enligt vpk:s mening en annan orsak till att kostnadsläget påverkas negativt, en orsak som varken regeringen eller industrins företrädare gärna talar om: Sverige tvingas numera importera en allt större andel detaljer och delar för de varor som sedan skall exporteras. Sverige har under en lång följd av år flyttat den arbetskraftskrävande tillverkningen av produkter utomlands till olika låglöneländer. Det har varit lönsamt och gett ökad profit till företagen. Utförandet av kapital och arbete till andra länder har inte bara ökat vårt utlandsberoende, utan det har också ökat importberoendet, som i sin tur påverkar exporten. Vad sedan gäller löntagarnas orimliga lönekrav, så är de betingade av den förda ekonomiska politiken, av omfördelningen från de fattiga till de rika. Under det gångna året 1980 steg den allmänna prisnivån i konsumentledet med 13,4 26. Livsmedelspriserna steg med 15,4 70. För en normalfamilj betyder det en ökning av matkostnaden med ca 200 kr. i december jämfört med januari månad. Om vi tar den månad vi hittills avverkat i år, så finner vi att priserna aldrig tidigare har stigit så kraftigt på en gång. Redan vid årsskiftet steg priserna på s.k. färskvaror med 10-12 96. Den borgerliga regeringen har ambitionen att helt slopa subventionerna på livsmedel, vilket hårdast drabbar de ekonomiskt sämst ställda, eftersom de tvingas använda en allt större andel av sin sammanlagda inkomst för inköp av livsmedel, dvs. för att överleva. Om man tar i beaktande vad som hänt på prisoch avgiftssidan och det löneläge som de anställda har att utgå ifrån, så är det svårt att se det orimliga i lönekraven. Enligt officiell statistik låg den genomsnittliga timförtjänsten för arbetare inom verkstadsindustrin — vilken används som inkomstmått i förhandlingssammanhang - för augusti månad 1980 på 32:38 kr. Med en arbetstid på 2 000 timmar, vilket är högt räknat, betyder det en årsinkomst på mindre än 65 000 kr. Man behöver, herr talman, inte vara utbildad ekonom för att räkna ut att detta, även om man räknar in bidrag, är en ekvation där inkomster och nödvändiga utgifter inte går ihop. I går fick vi del av det avtal som undertecknats av LO och Svenska arbetsgivareföreningen och som skall gälla under två år. Det är inte förvånande att en del löntagare satte morgonkaffet i halsen när de hörde resultatet av förhandlingarna. Det är stor skillnad på det ingångna avtalet och de krav som ställdes av LO hösten 1980. Då krävdes en ökning av lönerna med 10 96 på ett år. Samtidigt uttalades att LO inte kunde ställa upp på något ansvar för samhällsekonomin med tanke på den förda ekonomiska politiken. Den politiken har sannerligen inte förbättrats sedan dessa krav ställdes. Tvärtom har avtalsrörelsen drivits mot en bakgrund av nedåtgående konjunktur, rekordartad inflation, flera års reallönesänkningar och en fördelningspolitiskt orättvis svångremspolitik. Man kan heller inte komma ifrån att den snabba uppgörelsen syftade till att förhindra de lågavlönade inom den offentliga sektorn att kompensera sig för prisoch hyresstegringar. Om jag sedan går över till nästa syndabock, nämligen den offentliga sektorn, som det talats mycket om här i dag, så vill jag säga att angreppen på den blir allt hårdare. De borgerliga och näringslivets representanter vältrar nu över en stor del av den förda politikens konsekvenser på denna sektor och kräver en radikal nedrustning. Att påstå att utvecklingen av den offentliga sektorn varit ett hinder för investeringar i och utveckling av industrin är lika falskt som att påstå att löneläget haft en avgörande roll som hinder för exportindustrin. I stället är det industrins utveckling och krav som styrt och tvingat fram en utbyggnad av den offentliga verksamheten. Den offentliga sektorn har genom sina insatser fått betala en stor del av de negativa effekter som uppstått på grund av de omänskliga prestationskrav som är en följd av den strukturomvandling som har skett inom det privata näringslivet. Näringslivets krav på ökad effektivitet och produktivitet har tvingat fram utbyggnad på olika områden. Den ökade utslagningen av arbetskraft ställer ökade krav på samhälleligt omhändertagande, omfattande samtliga generationsgrupper: barn, handikappade, arbetslösa, sjuka och äldre. Takten på utbyggnaden av den offentliga sektorn visar hur anpassningen har skett. Vid högkonjunktur ökades behovet av arbetskraft och även kvinnorna välkomnades i arbetslivet. Då skedde en utbyggnad av daghemsplatser i ökad takt. Nu, när arbetslösheten ökar i hela landet, är det kvinnorna som först drabbas. Av de 86 000 öppet arbetslösa som redovisades för december 1980 var 42 000, eller nära hälften, kvinnor. När kvinnorna inte längre efterfrågas av arbetsmarknaden, avtar intresset för utbyggnad av barnomsorgen. 1976 var samtliga partier överens om att under den följande femårsperioden bygga 100 000 daghemsoch 50 000 fritidshemsplatser. Enligt regeringens egna beräkningar kommer bara 83 000 daghemsplatser och 36 000 fritidshemsplatser att byggas under denna tid. Detta skall då ses i förhållande till det akuta behovet. I dag behövs 137 000 daghemsplatser och 59 000 fritidshemsplatser, totalt 196 000 platser. Och de behövs i dag, inte i framtiden. Nu är alla ambitioner på regeringshåll borta när det gäller att fullfölja vad som 1976 ansågs nödvändigt. Det sades då att utbyggnaden skulle vara ett första steg mot full behovstäckning inom barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat barnens rätt till en bra barnomsorg, såväl kvantitativt som kvalitativt, utgående från barnens behov. Det är ett krav som vi vidhåller. Vi menar att det är samhällets skyldighet att se till barnens bästa och anser att man inte har råd att utestänga barn från den omsorg som en bra daghemsplats innebär. Det är barnens behov som skall styra utbyggnaden av barnomsorgen, inte behovet av kvinnornas insatser på arbetsmarknaden. Det är inte heller sant att den offentliga sektorn har tagit arbetskraft från industrin. Sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn hänför sig till kvinnor, som eljest inte skulle ha fått arbete inom industrin utan tvingats att stanna hemma. F. ö. tar inte industrin i någon större utsträckning emot ens den arbetskraft som numera erbjuds. Industrins högt ställda krav på välutbildad arbetskraft har exempelvis tvingat fram en ökad och förändrad utbildning. Detsamma gäller för andra områden, för trots den tekniska utvecklingen inom industrin erfordras fortfarande en del mänsklig arbetskraft, som det då ställs allt högre krav på. Den offentliga sektorn har att svara för produktionshöjande insatser i form av samhällelig s.k. infrastruktur — vägar, bostäder osv. — men också i form av arbetskraftskapital som utbildning, sjukoch hälsovård. Den nya sparplanen kommer på grund av ökad åtstramning beträffande bl.a. kommunernas ekonomi att snabbt få negativa effekter på den reproduktionsprocess som samhället svarar för. Det gäller också sysselsättningen, inte bara inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är en stor kund även för de privata företagen. Enligt uppgift från riksrevisionsverket uppgick den offentliga sektorns upphandling år 1980 hos den privata företagsamheten till 60 miljarder kronor. Enbart sjukhusens beställningar i näringslivet tryggar tusentals jobb i ett stort antal företag. Men den offentliga sektorn ger också andra yrkesgrupper jobb. Exempelvis sysselsattes 35 000 byggnadsarbetare under året, 65 90 av dessa anställda i privatägda byggföretag. Det var en byggverksamhet som enbart i kommunernas nybyggnadsverksamhet och anläggningsjobb uppgick till 11 miljarder kronor. En åtstramning av den offentliga sektorn kommer snabbt att öka arbetslösheten. Arbetslösa människor blir en tärande grupp i samhället — de är olönsamma och måste i stället få arbete, om man skall få ekonomin i balans. Det är därför enligt vänsterpartiet kommunisterna en ”missriktad sparsamhet” som den borgerliga regeringen ger sig in på när den på det sätt som nu görs angriper den offentliga sektorn.

Man tvingas skjuta all underhållsverksamhet av gator, vägar och nedslitna fastigheter på framtiden, liksom nybyggnadsverksamhet inom den sociala sektorn och sjukvårdssektorn, barnomsorg och åldringsvård. Och ändå är man i många kommuner tvingad att höja skatten, att höja kommunalskatten som är så orättfärdig fördelningsmässigt. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna ser inget vettigt i en sådan ekonomisk politik, och vi ställer inte heller upp på den reaktionära inriktning den har.

Herr talman! Inledningsvis bara en liten kommentar till vad Hans Gustafsson slutade sitt anförande med. Han talade om att regeringen borde angripa underskottsavdragen och det system som florerar. Jag antar att Hans Gustafsson känner till att det finns en utredning som håller på med detta och som dessutom skall få tilläggsdirektiv för att försöka komma till rätta med avarterna så fort som möjligt. Vidare menade Hans Gustafsson att den trepartiregering som vi har är omöjlig Den skulle, om jag förstod honom rätt, sakna det underlag som krävs i parlamentet. Vårt system bygger på att en regering skall ha en majoritet i riksdagen. Svårigheterna för en regering som inte har det känner socialdemokraterna naturligtvis bättre till, eftersom de har regerat i minoritetställning, till skillnad från den nuvarande regeringen som ändå har en majoritet, även om den är den knappaste som kan tänkas. Jag tror att vi allesammans känner en stor tillfredsställelse över att huvudorganisationerna på arbetsmarknaden i år snabbt kom fram till ett avtal. Det har vitsordats tidigare i debatten, och det finns ingen anledning att fördjupa sig mycket mera i det. Det finns däremot anledning understryka att LO och SAF genom sin snabba uppgörelse slog undan en viktig bit av de socialdemokratiska påståendena både här i kammaren och ute i landet, där det har hetat att regeringen bäddar för konfrontation i det svenska samhället genom sin fördelningspolitik. Det snabba avtal som nu har träffats borde stämma en och annan debattör och förkunnare på den arenan till eftertanke. Det är bara att hoppas att det ansvar som arbetsmarknadens parter har visat kommer att smitta av sig på andra, som bör känna samma ansvar. Det finns uppenbarligen en bred insikt i det svenska samhället om hur stora och svåra de ekonomiska problemen är. Det är inte problem som skapats på ett eller annat år, utan det är poblem som har sin grund i att produktionsapparaten i decennier haft en inriktning som inte klarar de snabba omställningar ett starkt yttre tryck i form av nya industriländer och dyrare oljeräkningar innebär. Det gäller att här i riksdagen seriöst gripa sig an situationen och forma en framtidsinriktad politk. Regeringen har ju i dag lagt fram ett handlingsprogram, som utgör en god grund för detta. Att kritisera neddragning av den offentliga sektorn när den är större än vad produktionen orkar bära, att kritisera åtstramning av den privata konsumtionen när det inte finns utrymme för mer konsumtion i den produktion vi har osv., det är inte att ta problemen och människornas oro på allvar. I vår nödvändiga återhållsamhet är det viktigt att se vad som är betydelsefullt för framtiden. Dagens problem skall inte lösas genom sämre levnadsvillkor för kommande generationer. Utbildningspolitiken är i detta avseende ett bra exempel. Utbildning är inte någon samhällelig konsumtion i vanlig mening. Utbildning är en investering för framtiden, en investering som samhället gör för framtida trygghet. Detta gäller från grundskola till högskola. Inte minst gäller det forskningen, och till denna har regeringen i årets budgetproposition föreslagit en ökning med 125 milj.kr. Det är ett bra bevis på den syn man har i detta sammanhang. Den neddragning av statsbidraget till grundskola och gymnasieskola som föreslås skall på intet sätt förringas, men jag är övertygad om att vissa besparingsmöjligheter finns om man gemensamt tar sig an frågan. Det är klart att man kan göra som fru Nordlander gjorde här — räkna upp allt som man i så fall måhända får skjuta litet på framtiden eller dra ned. Men jag vet av erfarenhet att det finns kommuner där man har satt sig ned för att diskutera för att se vad man kan komma fram till — och har nått utomordentligt goda resultat utan att det har behövt inkräkta på kvaliteten i verksamheten. Jag vill dock erinra om angelägenheten av att inte generalisera när det gäller bantningen av den offentliga sektorn — och när man över huvud taget talar om den offentliga sektorn. Som jag nämnde är utbildningssektorn förvisso en tung del av denna sektor, men ingenting kan på sikt vara en större förlust för samhället än att ge en bristfällig utbildning, på vilken nivå det än gäller. Naturligtvis skall överorganisation och byråkrati hållas efter också här, och bantningen av skolöverstyrelsen, som en utredning har föreslagit och som det om några dagar kommer en proposition om, är ett led i denna strävan. Till det framtidsinriktade hör också att vi tar till vara våra egna produktionsbetingelser så långt detta är möjligt. Det är i dag allmänt erkänt hur viktigt det är med ett näringsliv med en blandning av små och stora företag. Det är förvisso inte alltid man har haft den uppfattningen på alla håll. För den som representerar ett län med en negativ befolkningsutveckling fyra år i rad framstår det klarare än någonsin hur viktigt det är med balans mellan stora och små företag, hur svårt det är när de mindre företagen inte finns i tillräckligt antal, hur konjunkturkänslig och sårbar arbetsmarknaden är i sådana fall. På 1960-talet var det enbart stordriften som från de flesta håll prisades. När centern drev kravet att också de små företagen skulle ha sin plats därför att det var angeläget för vår ekonomi och sysselsättning, var engagemanget från andra partier inte särskilt stort. Ofta fick vi höra att vi var verklighetsfrämmande, att vi var romantiker. Vi ville ha industrier i varje by — och allt vad man då sade. Många av dem som på den tiden gjorde dessa värdeomdömen tillhör nu de flitiga resenärerna mellan sina hemorter och Stockholm och uppvaktar regering och riksdagsledamöter för att få stöd i olika former. Ofta rör det sig om småföretagsetableringar. Jag förstår dem — det är inget tvivel om den saken. Det är bara att beklaga att 1960-talets krassa inställning fick en omfattning som medförde ett bortfall av mängder småföretag. Det lider samhället avi dag. Den nuvarande regeringen har rättat till en del, men det är klart att detta inte låter sig göras på kort tid. Det är också inom småföretagen som idéerna i hög grad finns. Uppfinnarverksamheten måste få en mer framskjuten plats, och det är angeläget att vi får skatteregler som inte motverkar utan stimulerar det intresse som finns. Genom småföretagarpaket etc. har en del gjorts, men mer återstår. Genom den räntehöjning som påtvingats oss har belastningen på både enskilda och företag blivit mycket kännbar. En grupp som numera har en hög skuldsättning är jordbrukarna. Deras näring har nog jämte fisket mer än andra genomgått en utveckling mot allt större krav på kapitalinsatser. Detta har varit nödvändigt för att tillgodose de rationaliseringskrav som samhället ställt upp för att man skulle kunna kräva att få livsmedel producerade till så låga kostnader som möjligt. Många lantbrukare har härigenom hamnat i en mycket hög skuldsättning. I många fall har kapitalkostnaderna gått i höjden till den grad att den enskilde trots en närmast omänsklig arbetsinsats står vid konkursens brant. Den senaste räntehöjningen förrycker alla kalkyler. Personliga miljonskulder är för många en omöjlighet att klara. Det kan knappast vara i samhällets intresse att dessa jordbrukare tvingas lämna sina fastigheter med de tragedier som därav följer. Vi är på vårt håll beredda att tillsammans med berörda organisationer försöka finna lösningar. Ett led i dessa strävanden bör vara att vidga hypoteksbankens möjligheter att ge jordbruket längre krediter. Det gäller ytterst att garantera produktionen av inhemska livsmedel. Det är lätt att ta saker och ting för givet. Att svenskt jordbruk skall tillhandahålla vårt behov av livsmedel — därtill av hög kvalitet —-tas av alla för givet. Det gäller att skapa de förutsättningar som erfordras för att detta skall kunna ske också framöver. För många framstår 1960-talet som ett dystert årtionde i dessa sammanhang. Den jordbrukspolitik som fördes på den tiden medförde ett nästan totalt stopp på investeringar av den enkla anledningen att ingen trodde på framtiden. När det hela sedan svängde till det bättre och många började satsa både sig själva och kapital blev det också en injektion regionalpolitiskt sett. När det nu kärvar till finns det anledning att medverka till att lindra de hårdaste törnarna. Den stora smällen får ändå den enskilde ta. Det handlar här om en viss regionalpolitisk satsning även om den naturligtvis är av blygsam omfattning. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att uttrycka tillfredsställelse över det ansvar som arbetsmarknadens parter visat. I en debatt som denna, där påståenden görs, där ansvar utkrävs och där angelägenheten av inflytande för så många som möjligt understryks, känner jag ett behov av att säga några ord om just inflytande och ansvar. Jag antar att det är flera än jag som märkt hur diskussionen allt oftare rör svårigheten att överblicka stora frågekomplex. Det kan gälla t.ex. de kommunala frågorna. Centern uttryckte med skärpa berättigade farhågor på den tid när det var aktuellt med tvångsvisa kommunsammanläggningar. Vådan av att plötsligt rationalisera bort mängder av förtroendevalda och därmed försvaga inflytandet framstod klart. Nu får vi från allt flera håll höra hur man umgås med planer på att sära på kommuner. Dessa krav kan man inte nonchalera. Det är säkert möjligt att genomföra sådana åtgärder på en del håll, medan det kan vara svårare på andra och helt omöjligt på vissa. Gjorda investeringar och uppbyggda organisationer i de nya enheterna lägger hinder i vägen. Samtidigt har vi fått nya lagar som ökar sammanträdenas antal och längd. Vi håller på att få ett de-och-vi-resonemang som ingalunda gagnar demokratin. Snarare blåser det under det politikerförakt som det så ofta talas om — många gånger överdrivet, det vill jag gärna säga. Det finns en uppenbar risk för att kommunerna har blivit så stora och byråkratiserade att alltför många förtroendevalda sysslar med i och för sig viktiga men ändå detaljfrågor, medan de övergripande problemen ter sig så svåra att tackla att det bara blir en handfull människor som har tid och kraft att ta sig an dessa. Det finns säkert ingen kungsväg till lösning, men om vi skall kunna räkna «med en tillfredsställande tillgång på förtroendevalda i framtiden måste frågor av denna typ uppmärksammas i tid. En klarare gräns mellan företagsdemokratiska och kommunaldemokratiska områden är en nödvändighet. Den representativa demokratin bygger på att väljarna skall kunna utkräva ett politiskt ansvar av de valda. Då får det inte råda något tvivel om i vilken omfattning detta kan ske. Jag vet, herr talman, att många fortfarande inte vill inse att detta är ett problem. Jag är övertygad om att om vi inte griper oss an dessa frågor, som jag betraktar som övergripande och grundläggande, kommer vi i framtiden att få stora svårigheter att rekrytera människor till viktiga kommunala funktioner. Och det om något vore till skada för demokratin.

Herr talman! Claes Elmstedt uttalade sin tillfredsställelse med avtalsuppgörelsen. Den borgerliga regeringen och näringslivet har inte heller lyckats dölja sin tillfredsställelse över det ingångna avtalet. Men för löntagarna är det någonting nytt som har hänt — de har fått en reell lönesänkning inskriven i avtalet, vilket inflationsregeln innebär, med 65 96 av prishöjningarna när de överstiger 9 20. På 1940-talet fanns en liknande överenskommelse som kallades Söderlundsplanen. Dessutom innebär avtalet att om köpkraften minskar för det stora flertalet av löntagarna försvåras försäljningen på den inhemska marknaden, vilket också påverkar sysselsättningen. Man kan inte undgå att notera den ändrade uppfattningen i fråga om den offentliga sektorns verksamhet, främst från centeroch folkpartihåll. I gemensamma motioner före valet 1976 uttryckte man sig på följande sätt: En stark koncentration av reformverksamheten till bl.a. barnomsorgen och åldringsvården är nödvändig. Den sociala tryggheten får inte äventyras. Tvärtom måste omsorgen om barn och gamla bli bättre. Planen för 100 000 nya daghemsplatser är en viktig del av familjepolitiken som måste komma till stånd.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 Det är svårt att känna igen detta resonemang i de gemensamma attacker mot den offentliga sektorn som blir följden av den borgerliga regeringens sparpaket — eller handlingsprogram som det kallas av en del av regeringen. Med den redovisning som vi har fått i dag kan vi bedöma innebörden av dessa attacker. De vanliga människorna kommer att drabbas hårt, vilket får sociala konsekvenser.